Herr talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 1, men vi står givetvis bakom alla våra 13 reservationer i detta betänkande. Det är ganska många reservationer, och det är tråkigt när det handlar om en fråga där man hade hoppats på en större samsyn. I den här debatten skulle jag kunna ta upp ganska mycket av det som vi har skrivit om i våra reservationer, till exempel att alla styrdokument som rör rättsväsendet skulle innehålla ett mycket tydligare brottsofferperspektiv. Jag hade kunnat ta upp debatten om att straffen för mäns våld mot kvinnor måste skärpas. Jag hade kunnat ta upp att informationen vid permissioner måste bli mycket bättre så att brottsoffren kan skyddas när brottslingen kommer ut igen. Jag hade kunnat ta upp att straffet för den som överträder ett besöksförbud ska skärpas och att man ska kunna komplettera besöksförbud med elektronisk övervakning. Och jag hade kunnat ta upp att ett utdömt skadestånd inte ska få sänkas om det är sakprövat i domstol. Men jag väljer att koncentrera mig på en väldigt avgörande och graverande skillnad mellan oss i alliansen och den socialdemokratiska majoriteten. Det gäller synen på målsägarbiträden och brottsoffer. Där skiljer vi oss åt ganska avsevärt. Vi från alliansens sida vill utöka möjligheten för brottsoffer att få ett juridiskt biträde under förundersökning och rättegång. Låt mig, för att göra det hela ganska klart, göra en kort resumé av den här lagstiftningen som vi har haft i 15 år och som genomfördes 1988. Då började man med att ge målsägarbiträde vid grövre sexuella brott. Sedan fann man att man måste utvidga denna möjlighet, och det skedde 1991. Då utvidgades lagen till att gälla alla sexualbrott och vissa grövre brott som rån och misshandel. År 1994 tvingades man utvidga lagen ytterligare. Den kom att innefatta alla fängelsebrott om det fanns behov utifrån målsägarens personliga förhållanden. År 2001 utvidgades lagen ytterligare en gång så att alla brott omfattas om det finns behov. År 2001 gav Thomas Bodström ett uppdrag till Riksrevisionsverket att se över de delar som gäller försvarsadvokater, särskilda biträden för barn och målsägarbiträden. Riksrevisionsverket redovisade uppdraget samma år i en rapport som heter Varför blev det dyrare? Jag tror inte att man behöver vara matematikprofessor för att förstå varför det blev dyrare. När man genomför en reform tar det tid innan den blir allmänt känd. Fortfarande i dag är detta inte allmänt känt. RÅ har alltså anmärkt på att i dag, 15 år senare, har två sexualmål avgjorts utan att målsägaren har målsägarbiträde. Det har tagit tid. Polisen har börjat bli bättre på att informera, åklagarna är bättre på att informera, det finns brottsofferjourer som informerar och så vidare. Tidigare var inte heller brottsofferfrågorna särskilt prioriterade. Och det är förstås ett skäl till att man från början inte anlitade målsägarbiträden så ofta. Nu anlitar man sådana mycket mer, och det tycker vi inom alliansen och inom Moderaterna är utmärkt. Under den här perioden har också antalet våldsbrott stadigt ökat. Den kurvan går hela tiden uppåt. Ju fler våldsbrott och ju fler brott över huvud taget, desto fler brottsoffer och desto fler målsägare. Det är ganska klart. Nu vill regeringen bryta den här utvecklingen med målsägarbiträden, och det gör mig mycket förvånad och upprörd. I stället för att börja bryta trenden för våldsbrotten börjar man i fel ände. I februari 2005 gav justitieministern ett uppdrag till en särskild utredare att se över lagen om målsägarbiträden. I direktiven som utredaren fick i februari tolkar jag att ett av syftena är att spara pengar på bekostnad av brottsoffrens rätt till juridiskt stöd. Regeringen skriver i direktiven att uppgiften att ge personligt stöd även åvilar en stödperson. Man skriver att uppgiften att driva skadeståndsprocessen även åvilar åklagaren. Jag menar att det är tydligt vilka avsikter som finns i dessa direktiv. För att ingen ska tro att jag står här och hittar på ska jag citera vad som står i utredningsdirektiven. Och det blir intressant att höra vad Margareta Sandgren säger om det. Där står följande: "I vissa fall kan den bästa lösningen för målsägaren vara att ett målsägarbiträde förordnas i ett tidigt skede av rättsprocessen, för att öka målsägarens förståelse och kunskap om vad rättsprocessen kommer att innebära. Vid huvudförhandlingen kan målsägaren i stället åtföljas av en stödperson." Jag frågar då den socialdemokratiska majoriteten hur man har resonerat när man har tagit upp dessa direktiv och att det skulle räcka med en stödperson när själva huvudförhandlingen kommer i gång. Jag tog upp detta vid ett möte med brottsofferjouren i Nacka i går och sade: Om detta skulle bli verklighet skulle det innebära att ni fick vara med vid huvudförhandlingen och sitta vid brottsoffrets sida som stöd. De blev, milt sagt, upprörda och chockade. De menade tvärtom att det är just under huvudförhandlingen som målsägarbiträdet verkligen behövs. För er som inte vet vad en stödperson är kan jag informera om att det är en vanlig person som arbetar ideellt. Det kan vara en lärare, en granne, en pojkvän, någon från brottsofferjouren eller i princip vem som helst. Jag menar att förhållningssättet att man vill spara på brottsoffren rimmar väldigt illa när man i stället borde satsa på dem. Det är det som skiljer oss åt ganska väsentligt. Vi har till och med uppfattningen att efterlevande till en person som blir dödad genom ett brott också ska kunna erhålla ett målsägarbiträde. Där skiljer vi oss åt, och där har vi också en reservation. Vi moderater menar alltså att i de fall då någon blir mördad ska de anhöriga erhålla ett målsägarbiträde. Det har skett undantagsvis i samband med brandrättegången i Göteborg, i samband med polismorden i Malexander och i samband med mordet på Anna Lindh. Men det är undantag från lagstiftningen, och det vill vi ändra på. Jag vill därför fråga Margareta Sandgren och majoriteten: Varför vill Socialdemokraterna minska på rätten till målsägarbiträde? Är det inte i själva verket tvärtom vi ska göra och utöka den?

Herr talman! I tisdags firade vi den internationella kvinnodagen. I mitt anförande vill jag särskilt fokusera på våldet mot kvinnor. Varje år anmäls över 20 000 fall av misshandel och grov misshandel mot kvinnor. Att män misshandlar kvinnor i vårt demokratiska samhälle är en skymf och en ynkedom. Våldet överlag och särskilt våldet mot och hotandet av kvinnor har blivit allt grövre. Alltfler kvinnor är rädda och hotade. Statistik visar att brottsoffrens förtroende för polisen är i botten. Endast ett fåtal av alla kvinnor i Sverige som utsätts för sexuella övergrepp anmäler brottet. Påfrestningarna för de redan utsatta kvinnorna blir för höga. Långt ifrån all misshandel anmäls, sannolikt mindre än hälften. Anledningen till detta är ofta misstro mot rättssystemet. Varje enskilt fall innebär smärta, skada och förnedring för den utsatta. Att statistiken för uppklarade brott framstår som relativt god beror inte på framgångsrik polisiär insats. Den väl kända orsaken är att också nedlagda ärenden rubriceras som uppklarade. Det är en ytterligare kränkning av brottsoffret när en utredning läggs ned och ingen döms för det brott som begåtts. Det behövs radikala förändringar för att hjälpa brottsoffren i utredningsprocessen. Utrustningen som kan underlätta för den hotade kvinnan om hon råkar ut för ett överfall måste också ses över. Många kvinnor som vill ha överfallslarm har inte fått det. Kristdemokraterna anser att hotade kvinnor ska få använda pepparsprej i självförsvar. Vi vill komma till beslut när det gäller hjälpmedel för kvinnor som lever med överfallshot och tillföra resurser för att tillgodose detta behov. Den som innehar pepparsprej utan tillstånd döms i dag för vapenbrott. Det är stötande att en utsatt kvinna, som räddar sitt eget liv med pepparsprej, ska dömas för vapenbrott om hon inte beviljats vapenlicens dessförinnan. I många andra länder är pepparsprej inte ens tillståndspliktig. Kristdemokraterna har länge prioriterat frågan om hjälpmedel för kvinnor som lever med överfallshot. Kvinnor måste ges rätt att skydda sig, rätt att känna sig trygga. Utskottets ställningstagande ter sig lite gåtfullt. Utskottet ser positivt på att hotade kvinnor fortsättningsvis erbjuds pepparsprej, men vill samtidigt avstyrka motionen till förmån för detta. Vi får nu hoppas att justitieministern lydigt följer utskottets positiva syn och fortsättningsvis erbjuder hotade kvinnor tillgång till pepparsprej. Kristdemokraterna tar kvinnofridsbrotten på stort allvar. Eftersom det finns tecken på att lagen inte fungerar har vi upprepade gånger begärt en utvärdering av kvinnofridsreformen. Utskottsmajoriteten har avvisat detta önskemål. Äntligen tycks dock justitieministern i egen person ha förstått behovet och ämnar nu inleda en översyn av kvinnofridslagen. Vi välkomnar förstås detta och ser det som en framgång samt väntar ivrigt på att få se ord följas av handling. Herr talman! Närmare 7 000 personer ansöker varje år om besöksförbud. Förra året anmäldes hela 5 022 fall av överträdelse. Enligt Brottsförebyggande rådets utvärdering överträds förbudet i så hög grad att värdet är begränsat. Om brottslingen kunde dömas till GPS-övervakning skulle kvinnan kunna känna sig tryggare. GPS-sändare skulle också kunna användas vid permissioner. Utöver lättnaden för drabbade kvinnor skulle mycket resurser kunna sparas med ett sådant system. Många brottsoffer, inte minst kvinnor som utsätts för våldsbrott av närstående män, känner stor otrygghet i samband med gärningsmannens villkorliga frigivning. Otryggheten kan reduceras om den nya geografiska informationstekniken används. Vi måste på alla sätt stärka tryggheten för dem som ska skyddas av besöksförbudet. Slutligen, herr talman, vill jag säga några ord om skadestånd. FN:s deklaration om brottsoffers rättigheter från 1995 anger som grundläggande princip att brottsoffer har rätt till skadestånd från gärningsmannen och att system ska skapas så att brottsoffren snabbt och enkelt får gottgörelse. Verkligheten i Sverige är en annan. Ofta försenas eller uteblir betalningen. Det är inte rimligt att brottsoffret på nytt ska skymfas av en brottsling som inte betalar sitt skadestånd. Kristdemokraterna har vid upprepade tillfällen hävdat att man måste pröva möjligheten att staten förskotterar skadestånd till brottsoffret och alltså övertar fordran på gärningsmannen. Detta gäller i merparten av EU:s medlemsländer, och Sverige får inte hamna efter i denna fråga. Kristdemokraterna presenterade i veckan ett 13-punktsprogram mot den omfattande och lukrativa människohandeln. I rapporten pekar vi bland annat på att de kvinnor och barn som utsätts för detta ohyggligt vidriga brott kan bli utan tilldömt skadestånd bara därför att gärningsmannen påstår sig sakna medel och därmed betalningsförmåga. Staten måste garantera dessa kvinnor och barn deras skadestånd. Vid hemkomsten riskerar kvinnorna att utsättas för repressalier, bli uppsökta av brottssyndikat och förskjutas av sina familjer. Förskottering av skadestånd blir alltså särskilt viktigt i de fall då brottsoffret tvingas eller väljer att lämna landet efter rättsprocessen. Vi menar också att nivåerna på skadestånd som utdöms för sveda och värk samt kränkningsersättningens storlek måste ses över så att de blir mer rimliga än vad de är i dag. Kristdemokraternas förslag och reservationer är steg på vägen mot ett tryggare samhälle - till gagn inte minst för den utsatta människan. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 1. Jag begränsar mig på sedvanligt sätt för tids vinnande till denna, även om jag står bakom samtliga våra reservationer.

Herr talman! En särskilt utsatt grupp brottsoffer är kvinnor som blir utsatta för våld, hot och sexuella övergrepp av en man som de har eller har haft en relation till. Det är vi alla överens om. Detta är till och med så allvarligt att det finns ett speciellt brott som benämns grov kvinnofridskränkning. I det brottet går straffsatsen från sex månaders till sex års fängelse. Snittiden i domarna är ungefär åtta månader. Jag vill ställa en fråga till Rolf Olsson om denna särskilt utsatta grupp kvinnor - det kan i och för sig vara män också, men det handlar mest om kvinnor: Är det rimligt, Rolf Olsson, att en sådan här gärningsman, som upprepade gånger begår grov misshandel, hot och sexuella övergrepp mot en kvinna, ska kunna bli dömd till en påföljd som innebär att kratta löv i en park, alltså samhällstjänst? Samhällstjänst kan också innebära annat. Det förekommer att de här männen blir dömda till villkorlig dom, skyddstillsyn eller samhällstjänst. Är det rimligt med sådana påföljder för grov kvinnofridskränkning?
Herr talman! Jag vill naturligtvis understryka att det är oerhört allvarliga brott som Hillevi Engström talar om. Vi har en gemensam syn här. Dessa brott bör fördömas, och vi ser med stor avsky på dem. Självfallet är det så. Praxis när det gäller sådana här brott - det framgår också av betänkandet - är att påföljden normalt är fängelse. Men vi kan inte alltid föreställa oss alla omständigheter i det enskilda fallet. Det kan finnas omständigheter som gör att påföljden blir någonting annat. Men normalfallet är fängelse. Det är min uppfattning, och det är såvitt jag kan läsa ut också den uppfattning som framförs i betänkandet. En viktig sak - och den är vi säkert överens om - är att det naturligtvis är domstolarna som ska döma och att vi fullt ut ska låta dem göra det.
Herr talman! För de kvinnor som jag kommer i kontakt med i mitt arbete som ordförande för en kvinnojour är det fullständigt oacceptabelt, liksom för det stora flertalet av allmänheten, med en sådan påföljd i ett så allvarligt brott som vi här i riksdagen har bestämt ska kunna generera fängelse i upp till sex år. Det är lång tid. Det här handlar om fall där en man upprepade gånger kränker en kvinna där det finns ett beroendeförhållande, en relation eller där det har funnits en relation. Kvinnan blir upprepade gånger utsatt för misshandel, hot och sexuella övergrepp. Jag undrar hur en misshandel eller ett brott ska se ut för att man ska dömas till sex års fängelse. Det kan ändå inte vara rimligt att man får samhällstjänst för den typen av brott. Hur ska samhället uppfatta lagstiftaren? Vi måste ju kunna på något sätt motivera eller förklara vad det är för typ av händelser vi talar om, när påföljden kan stanna vid samhällstjänst för sådana här upprepade kränkningar. Det är ganska viktigt att man gör detta tydligt. Många frågar mig om detta i mitt arbete med misshandlade kvinnor. De tycker att det är ofattbart.
Herr talman! Jag upprepar det jag sade, för jag vill vara tydlig på den här punkten. Jag ser allvarligt på det här. Det handlar om mycket allvarliga brott. Jag vill inte på något sätt bagatellisera dessa gärningar - misshandel av kvinnor och de andra brott som har nämnts här - och jag upprepar att det är min uppfattning och den uppfattning som framförs i betänkandet att den normala påföljdspraxisen innebär fängelse för denna typ av grova gärningar. Det är rätt och riktigt. Det anser jag. Men naturligtvis kan det finnas omständigheter i det enskilda fallet som gör att påföljden kan bli någonting annat. Det är domstolen som ska döma. Det tycker jag är en riktig ordning, och jag utgår från att Hillevi Engström också tycker det. I det enskilda fallet kan det finnas omständigheter som gör att påföljden blir en annan, men normalfallet är och ska vara fängelse.